Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har i interpellationen ställt tre frågor till mig om den exportfrämjande verksamheten: Anser handelsministern att de 4 miljoner som regeringen nu tillfört de regionala exportrådgivarna är tillräckligt för att kompensera de tjugofalt större besparingarna på exportfrämjandet, eller avser statsrådet att ta initiativ till andra åtgärder för kompensation? Är det handelsministerns uppfattning att exportfrämjandet bör tillföras extra resurser för att kvalitet och omfattning ska kunna bibehållas? Vad avser handelsministern att göra för att framöver stödja de små och medelstora företagens exportsatsningar? Grunden för svensk exportutveckling är, som jag sade redan i vår interpellationsdebatt den 8 december förra året, ett gott generellt näringsklimat. Regeringen vill genom en ny politik förbättra de grundläggande förutsättningarna för företagen. Det handlar bland annat om stärkt rådgivning, satsning på kvinnors företagande, avgiftslättnader, regelförenkling och skattereduktioner. Därtill kommer vikten av internationell frihandel och en väl fungerande inre marknad inom EU. I takt med att små och medelstora företag får bättre villkor för att växa på hemmaplan kan de klara sig ännu bättre på exportmarknader. Genom det konkurrenstryck som skapas via handel förbereds de för att söka sig utomlands. Exportfrämjandet ska komplettera regeringens politik för att stärka klimatet för små och medelstora företag. Exportfrämjandets roll är att särskilt bidra till att öka särskilt små och medelstora företags förmåga till internationalisering och möjlighet att växa internationellt. Med grundläggande avgiftsfri exportservice och kompetensutveckling för företag som bas erbjuder Exportrådet svenska företag tjänster i hela exportkedjan med bland annat regional exportrådgivning, vilken förutsätts täcka samtliga län i Sverige, samt riktade exportfrämjande insatser. Jag vill här som ett särskilt exempel fästa uppmärksamhet på den satsning som 2007 görs för att främja exporten av svenska livsmedel. Genom särskilda medel från Jordbruksdepartementet driver Exportrådet ett särskilt branschprogram på detta område; nivån har 2007 höjts från 5 till 6 miljoner kronor. De tillfälliga medel för exportfrämjandet som den föregående socialdemokratiska regeringen beslutade om löpte ut 2006, helt i enlighet med den tidigare regeringens budgetproposition för 2006 och 2006 års ekonomiska vårproposition. Det innebar, vilket jag påpekade i en tidigare interpellationsdebatt med Carina Adolfsson Elgestam, att anslaget för exportfrämjande verksamhet skulle ha halverats för 2007 om inget gjordes. Regeringen har därför satsat ytterligare 75 miljoner kronor på exportfrämjandet för 2007. Det innebär en avsevärd förstärkning jämfört med oförändrad politik. Samtidigt fäster regeringen stor vikt vid att offentliga medel på alla områden ska användas så effektivt som möjligt. Det är av det skälet som regeringen i dagarna beslutar om den översyn av de handels och investeringsfrämjande insatserna som redovisades i budgetpropositionen för 2007. Översynen ska bland annat analysera resultat i den exportfrämjande verksamheten i jämförelse med de förväntningar som staten som uppdragsgivare uttrycker i samband med anslagsgivning, i avtal och instruktioner. Den ska också analysera hur användningen av medel för exportfrämjande insatser i Sverige och på utlandsmarknaderna sammanfaller med näringslivets, i första hand de små och medelstora företagens, behov. En annan viktig fråga som ska analyseras är samverkansmöjligheter och synergieffekter mellan Exportrådets och Invest in Sweden Agencys utlandsorganisationer liksom mellan deras verksamheter i övrigt. Exportfrämjandet är betydelsefullt för att stärka förutsättningarna för främst de små och medelstora företagen. Även Sverigefrämjande insatser för att profilera och synliggöra kompetens och förmåga hos svenskt näringsliv kan stödja företag i deras individuella internationalisering. Regeringen samlar nu därför ansvaret för handels-, investerings och Sverigefrämjandet under en och samma minister, vilket inte skett tidigare. Som jag nämnde vid interpellationsdebatten den 8 december har också den svenska utrikesförvaltningen en betydelsefull roll i handelsfrämjandet. Ett viktigt uppdrag för svenska utlandsmyndigheter är att hjälpa företagen i frågor om handelshinder. Här spelar också Kommerskollegium en central roll. Med ett effektivt och uthålligt exportfrämjande och bättre förutsättningar att växa på hemmaplan skapar vi ett starkare Sverige för tillväxt och sysselsättning.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag har läst det flera gånger och funderar över vad ministern egentligen säger. Att exportfrämjande verksamhet är viktigt och att det är viktigt för Sverige och för vår tillväxt tror jag att vi kan vara överens om.

När jag läser svaret får jag en känsla av att det mer handlar om att marknaden själv ska styra. Det gör mig lite orolig, inte minst med tanke på att det är just de små och medelstora företagen som behöver ha hjälp för att ta sig ut i världen. De ställs inför många frågor. Jag tycker att de 4 miljoner som ministern eller regeringen nu tillför exportrådgivarna är bra, men jag kan fortfarande inte låta bli att fundera över om detta räcker. Jag funderar också över hur det blir med de andra branschprogrammen. Det är bra med den fortsatta satsningen på branschprogrammet för livsmedel. Det behöver vi. Det finns små livsmedelsföretag i Sverige som kan ta marknadsandelar runtom i världen. Det gäller inte bara Ikea, som i dag är vår största livsmedelsleverantör. Men det finns andra branschprogram som nu kommer att upphöra, och det kan man också känna oro för. Jag har ställt tre frågor till ministern angående de regionala exportrådgivarna, bland annat om det här kommer att generera tillräcklig kompetens. De är 22. Kommer pengarna att räcka till dem så att de fortsättningsvis har möjlighet att i lugn och ro ge våra småföretagare råd?
Fru talman! De regionala exportrådgivarna förutsätts bli kvar. Detta har vi även tidigare lämnat besked om. Det antyds från oppositionen att man skulle ha en annan finansiell lösning för exportfrämjandet. Hur är det egentligen? Retoriskt har Socialdemokraterna, som oppositionsparti, en önskan om att möta globaliseringen med mer av bidrag - möjligen för att kompensera för den bristande näringspolitik man vill bedriva och de stora skattehöjningar på arbete som väntar det svenska folket om det skulle vara en annan regering. Om det hade varit så enkelt hade Sverige inte tappat marknadsandelar, som interpellanten har noterat, jämfört med andra västeuropeiska konkurrentländer. Under sin tid som regeringsparti föreslog Socialdemokraterna en dubbelt så stor besparing på exportfrämjandet för 2007 som den alliansregeringen lade fram i höstas. Regeringen bedömde tvärtom att den nedskärning som Socialdemokraterna föreslog såväl i budgetpropositionen för 2006 som i den ekonomiska vårpropositionen 2006 inte var realistisk. Därför tillförde regeringen 75 miljoner extra för 2007. Nu ska vi se över exportfrämjandet, vilket jag noterar att Miljöpartiet välkomnar. Vi vill se en validering av resultat och en användning av dagens resurser. Ett grundproblem har varit att främjandet behandlats av Socialdemokraterna som en verksamhet av tillfällig karaktär där man tillfört medel till hälften på tillfällig grund. Nu lever vi med följderna av den struktur som den tidigare regeringen etablerade. Man hade tolv år på sig att permanenta finansieringen på en högre nivå om man så hade velat, men man valde att avstå. Den tillfälliga anslagsförstärkningen för främjande löpte ut 2006 i enlighet med den socialdemokratiska regeringens politik. Inte heller nu i riksdagen föreslår Socialdemokraterna annat än tillfälliga pengar för exportfrämjande, det vill säga inte en hållbar eller långsiktig lösning. Det är till och med svårt att av Socialdemokraternas motion bedöma karaktären på finansieringen eftersom man över huvud taget inte specificerar sin budget. Näringsutskottet noterade att s-motionen var utan förslag till riksdagsbeslut. Socialdemokraterna har alltså över huvud taget inte lagt fram några konkreta förslag till finansiering för riksdagen. Jag anar att tanken är att kunna antyda att allt ryms och att inget faller vid sidan av - men det är inte trovärdigt. Det finns inte heller någon enighet på vänsterkanten, inget gemensamt alternativ. Vänstern har ett annat förslag än Socialdemokraterna. Miljöpartiet välkomnar, som sagt, alliansens översyn av exportfrämjandet. Man kan alltså inte leverera någon ytterligare tillkommande långsiktig finansiering. Jag noterar också att konsekvenserna av det Socialdemokraterna säger är att man i minoritet tar avstånd från den vårbudget man lade fram i regeringsställning. Man säger också det uttryckligen, nämligen att man sammantaget anser att ytterligare 165 miljoner i jämförelse med 2006 års ekonomiska vårproposition - som man själv lade fram - borde ha satsats på export och investeringsfrämjande. Så skriver man i sin reservation i utskottet. Socialdemokraterna anser alltså att den socialdemokratiska regeringen gjorde fel och borde ha satsat dubbelt så mycket pengar. Det kallar jag eftertankens kranka blekhet. Kan det sägas tydligare? I opposition presenteras alltså ospecificerade temporära anslagsökningar utan förslag till anslagsbeslut och man tar avstånd från den linje man drev i regeringsställning. Vi vill bort från det. Vi vill validera resultat och finna en trovärdig och långsiktig lösning.
Fru talman! Man kan bolla med siffror på många olika sätt. Mycket handlar också om trovärdighet. De borgerliga hävdar att de satsar dubbelt så mycket gentemot vad den föregående regeringen har gjort. Det kan kännas lite skrämmande. Man kan fundera över hur det är med trovärdigheten. Om man tittar på hur mycket den förra regeringen satsade under 2006 handlar det om 221 miljoner. Om man tittar i den nuvarande regeringens budget handlar det om 185 miljoner. När jag räknar blir det mindre pengar till exportfrämjande verksamhet. Det blir definitivt inte en fördubbling. Det känns som att det inte är riktigt tillförlitligt att säga att det sker en fördubbling. Att bolla med siffror är en sak, men det som oroar mig mest är situationen för den lilla företagaren. I Småland, där jag bor, finns många småföretag. Ett flertal av dem skulle behöva växa. En del av småföretagarna är inte så vana vid att hantera den typen av frågor. De har startat ett företag eftersom de hade en dröm om att producera en vara eller en tjänst. Det är de duktiga på. Men nu känner de att de behöver komma ut på den eller den marknaden, och de behöver hjälp på traven. I dag är det möjligt att kostnadsfritt träffa en exportrådgivare vid sex-nio tillfällen under en halv dag åt gången och sitta ned i lugn och ro och gå igenom marknaden. Hur ser det ut? Är det rätt marknad att satsa på? Det kan vara helt fel land eller kontinent. De kanske ska vända sig mot ett annat land med den produkt de vill sälja. Möjligheten att göra detta i lugn och ro är oerhört viktigt för tilltron till att våga satsa på export. Ministern sade i sitt svar att i det perspektivet satsar man på att stärka rådgivningen - jag är inte helt övertygad om att det är en förstärkning - kvinnors företagande, avgiftslättnader, regelförenklingar och skattereduktioner. Jag är inte övertygad om att det är viktigast. När man kommer ut på marknader i andra delar av världen behöver man få hjälp med att lära sig hur den marknaden fungerar. Det är därför så oerhört viktigt med exportrådgivarna. De kan hjälpa till så att företagarna får den tid de behöver. Även om reglerna förenklas i Sverige finns det regler i andra delar av världen som man också behöver hjälp med. Det är därför det är så viktigt med exportrådgivarna. Det är därför vi känner en sådan oro för hur det ska bli för dem i framtiden. Kan ministern här och i dag säga att småföretagarna inte behöver vara oroliga och att pengarna kommer att räcka till de 22 rådgivarna som finns i dag? De ska våga ta första steget och växa.
Fru talman! Jag gav det beskedet i mitt tidigare inlägg, och jag gjorde det även i interpellationsdebatten i december. De regionala exportrådgivarna förutsätts bli kvar. Jag vill nämna för Carina att jag inte sade att vi lägger dubbelt så mycket pengar på exportfrämjandet. Jag sade att den sänkning den socialdemokratiska regeringen indikerade såväl i budgetpropositionen som i vårpropositionen hade inneburit en dubbelt så stor neddragning. Det är möjligen ett besvärande faktum för interpellanten att så är fallet. Det är genom siffror, vill jag påstå, som orden blir verklighet. Det är en sak att stå och önska saker och ting och en annan att verkställa dem. Jag tror att det i längden kommer att bli ett trovärdighetsproblem för Socialdemokraterna. Man har inte pengarna för det man säger att man stöder. Jag vill också fråga interpellanten om hon är för eller emot den översyn som regeringen nu genomför i akt och mening att se till att skattepengar används väl och verifiera resultaten av det exportfrämjande arbetet. Jag ser att näringsutskottet skrev så här: Utskottet anser att det är värdefullt att regeringen genomför den aviserade översynen av de berörda verksamheterna. Jag ser att Miljöpartiet i sin motion också var för en sådan översyn, som alltså har ett brett stöd i riksdagen. Men jag hör inte om Socialdemokraterna anser att detta är en god idé, eller om man ser ett problem med att man själv under en lång period i regeringsställning valde att finansiera främjandet till hälften med temporära, tillfälliga medel, som ju upphör och då så klart skapar en osäkerhet i verksamheten. Nu har vi, som sagt, att leva med den struktur som den tidigare regeringen etablerade. Vi har också, så länge vi har den, att göra vårt bästa utifrån den. Jag kan berätta om ett par exempel på andra nya insatser som är de uppdrag med åtföljande finansiering om sammanlagt drygt 7 miljoner som jag har lämnat till Exportrådet. De ska intensifiera arbetet med projektexportfrämjande, utveckla och stärka marknadsföringen av det svenska konceptet sustainable city på den internationella arenan - viktiga miljöfrämjande projekt - förstärka verksamheten med exportfrämjande insatser på västra Balkan, genomföra ett projekt med strategisk analys av affärsmöjligheter för små och medelstora företag inom olika branscher och marknadssegment i Kina. Jag noterar att Socialdemokraterna skriver att man önskar sig nya och förstärkta insatser för att främja svensk företagsexport på snabbväxande marknader, till exempel Kina. Den här regeringen har alltså redan levererat resultat på det området. Slutligen i detta inlägg: Grunden för svensk export är ett gott företagsklimat på hemmaplan som gör att företagen har så goda förutsättningar att de växer och utvecklas och gör sig redo att gå utomlands. Där har Socialdemokraterna mycket att redovisa i form av ny politik för att ta företagens behov på allvar. Tvärtom är jag nyfiken på om man tänker sig göra återställare på alla de punkter där den borgerliga regeringen nu levererar. Det andra som är viktigt är ett starkt konkurrenstryck på hemmaplan som gör att man från början driver sin verksamhet och möter och hanterar ett högt konkurrenstryck, som i sin tur gör att man är redo att möta ett konkurrenstryck i andra länder. Därför är den här regeringen en regering som välkomnar EU-samarbetet och det arbete vi gör på den gemensamma och inre marknaden. Där noterar jag att Socialdemokraterna länge saknat en strategi för Europaarbetet.
Fru talman! Jag får inte riktigt det här att gå ihop, av flera olika anledningar. Men jag tänkte ta fasta på en sak som ministern sade i sitt andra inlägg, att det fanns en bristande näringslivspolitik i den socialdemokratiska regeringen. För mig känns det mycket märkligt och definitivt inte trovärdigt. Vi har haft ansvaret de senaste tolv åren. När vi tog över för tolv år sedan såg det inte riktigt lika bra ut i Sverige som det gör nu. Vi tog inte över ett fullt matbord där alla maträtterna stod framme redan från början, utan vi fick börja med att ta en sak åt gången på smörgåsbordet. Skillnaden är att ni från borgarnas sida nu har tagit över ett fullt färdigt serverat bord. Det är det som är den stora skillnaden. Under resans gång upplever jag att den näringslivspolitik som vi har fört har varit positiv för Sverige och för företagen. Därför känns den bild som ministern målar upp inte riktigt trovärdig. Jag vill avslutningsvis säga att jag ändå fortfarande känner en oro inför framtiden vad gäller exportfrågorna i allmänhet men framför allt vad gäller exportrådgivarna som jobbar regionalt. Jag lägger också särskilt märke till att ministern säger att han förutsätter att de blir kvar, inte att han lovar att de blir kvar. Det betyder mycket för företagen i deras möjlighet att komma ut på nya marknader. Det finns all anledning att även fortsättningsvis vara orolig för frågorna, och jag kommer att återkomma och fortsätta att ställa frågor runtomkring det här. Här och nu vill jag i alla fall tacka ministern för svaret ännu en gång. Tack för debatten!
Fru talman! Jag vill också tacka Carina Adolfsson Elgestam för en andra interpellation på detta område. Vi får säkert anledning att återkomma. Jag redovisade i vår förra interpellationsdebatt om samma område alla de åtgärder som alliansregeringen genomför för att stärka klimatet för små och medelstora företag. Jag ställde också frågan till Carina Adolfsson Elgestam om hon avsåg att driva en återställarpolitik där dessa förbättringar för företagen skulle dras tillbaka om hon hade möjlighet. Jag fick inget svar på den frågan. Jag konstaterar också att Carina Adolfsson Elgestam i det ena inlägget sade att näringspolitiken under den socialdemokratiska regeringen var oerhört framgångsrik och oerhört bra, men i ett annat inlägg konstaterade att det faktiskt är så att Sverige sedan ett antal år tappat marknadsandelar på strategiska och viktiga marknader. Min tro och tolkning av detta är att det förmodligen beror på att återväxten bland svenska små och medelstora företag under många år inte har räckt till och att projektpengar, som var den socialdemokratiska regeringens väg att hantera näringspolitiken, inte hjälper. Det handlar om att skapa ett bättre företagsklimat på hemmaplan och hålla ett högt konkurrenstryck kombinerat med en handelspolitik som ger våra företag marknadstillträde. Därutöver ska vi också ha ett bra och kvalitativt främjande. Det är för att säkerställa det som vi nu ser över främjandeverksamheten. Jag noterar också att jag inte fick något svar från Carina Adolfsson Elgestam om huruvida s är för eller emot att en sådan utvärdering nu görs. Men jag ser att Miljöpartiet har stött tanken tillsammans med allianspartierna. Det är bara goda förutsättningar för små och medelstora företag som kan vara en långsiktig grund för exportframgångar för Sverige utomlands. Därför ska vi komplettera med en bra politik till stöd och för främjande.